Herr talman! Jag är angelägen om att understryka att enligt min uppfattning bör studenter liksom andra hyresgäster självfallet erkänna att det kan uppkomma vissa ökade kostnader för en bostad. Att så att säga kategoriskt avvisa varje som helst anspråk på kompensation för uppkomna kostnader anser jag vara felaktigt. Herr Wijkman borde ha varit mera nyanserad i sin bedömning på den här punkten. Det finns i varje fall anledning att reagera mot det förhållandet att studenterna skulle inta en särställning. De måste liksom andra hyresgäster självfallet vara beredda att på ett sakligt sätt gå in i en prövning av dessa frågor. Situationen är något varierande för olika studentbostadsföretag. Dess bättre har en del av dem hunnit bygga upp vissa fonder, tillgångar som är avsedda för att täcka reparationskostnader och andra oförutsedda utgifter som kan uppkomma. Med hänsyn till de åtgärder som har vidtagits — det har ju ställts i utsikt att man kan få låna pengar och då också få prövat vilka villkor som skall ställas i samband med utlåningen — bör vi ha anledning tro att även studentbostadsföretagen skall kunna klara situationen framöver. Några alldeles speciella löften kan jag inte ge. Även andra bostadsföretag har bekymmer med outhyrda lägenheter. Även om det rör sig om olika kategorier bör de bedömas på samma sätt.
Herr talman! Jag har inte i det här sammanhanget och inte heller i andra sammanhang när vi diskuterat studenternas problem krävt någon särbehandling av denna grupp. Tvärtom delar jag helt statsrådets uppfattning att det inte skall vara någon särbehandling. Därför undrar jag om det kan vara rimligt att försöka lösa de problem som bostadsstiftelserna hade under 1972 och kommer att ha under de närmaste åren — en beräknad förlust på 30 å 40 miljoner kronor fram till 1975 med nuvarande utveckling — genom att staten går in och lånar ut pengar. Vi är ju samtidigt medvetna om att det blir utomordentligt svårt att få tillbaka de pengarna i framtiden. Framtidens hyresgäster kan inte i större utsträckning än dagens studenter belastas med hyreshöjningar. Jag ifrågasätter om detta är en rimlig väg att gå på sikt. Att vi måste klara de akuta problemen på det här sättet kan jag hålla med om. Men statsrådet kan väl inte, som ansvarig för denna sektor, gå med på att år efter år bevilja lån, som i framtiden antingen får vältras över på kommande studentgenerationer eller avskrivas. Jag kan inte acceptera detta som en principiellt riktig lösning, utan vi anser att man måste söka andra vägar. Det finns en direkt väg att gå som jag anser är rimlig, nämligen att man ställer hyrans storlek i relation till studiemedelsbeloppet. Som bekant får många studenter i dag betala hyra för tolv månader, medan de får studiemedel för tio månader. Det är en punkt där åtgärder skulle kunna vidtagas. Hela frågan om skuldsättningen och studiemedlen kommer in här. Jag är medveten om att den frågan formellt inte ligger inom inrikesdepartementets ansvarsområde men vi måste få fram en totalsyn — inte genom en särbehandling av studentgrupperna utan genom att nå en lösning så att staten inte år efter år skriver ut växlar på framtiden.
Herr talman! Vi har varit överens om att söka undvika ett kategoriboende. Därför har det uttalats att man skall eftersträva att en del av de lägenheter, som hittills exklusivt har stått till studenternas förfogande, skall kunna disponeras även av andra grupper. Det har skett med viss framgång. Herr Wijkman vet säkert att det här i Stockholm har kommit in många andra hyresgäster i dessa bostäder. Därigenom har man kunnat sänka de kostnader som naturligtvis annars skulle ha uppkommit. Men det är svårt för mig att utlova en särbehandling av dessa företag. Med den utgångspunkt vi har — alltså möjligheter att göra prövningar i särskilda fall — anser jag att det finns förutsättningar att lösa dessa företags problem i den aktuella situationen. Varken herr Wijkman eller jag kan se in i framtiden och bedöma hur situationen är om två å tre år. Om detta är en övergående företeelse och vi kan få bort de outhyrda lägenheterna, borde studentföretagen kunna klara upp situationen på ett hyggligt sätt.
Herr talman! Det är bra att statsrådet är optimistisk. Jag tror kanske inte att den här integrationen, där man alltså låter andra kategorier komma in i bostadslägenheterna, går så snabbt att man därigenom kan täcka de tomma rummen inom ett par år. Det visar sig att det har varit väldigt svårt och det är bara i Göteborg som man har fått en rimlig integration under den tid som försöken har pågått Men låt mig bara sluta med att slå fast — vi kanske inte kommer längre i dag — att jag menar att den här frågan måste kopplas samman med frågan om studiemedlens totala belopp. Lika väl som vi diskuterar den ensamståendes eller en barnfamiljs problem med hyran och låter den problematiken vara relaterad till inkomsten måste vi utgå från att studenterna, om de skall kunna betala rimliga hyror som svarar mot marknadsläget, har en rimlig standard att leva på. Där kommer alltså studiemedelsproblematiken in.

Herr talman! Herr Sjöholm har frågat mig om jag är till freds med gällande lagstiftning rörande boxning, som enligt herr Sjöholm innebär att beträffande identiskt lika beteenden dels stadgas brottspåföljd upp till sex månaders fängelse, dels sanktioneras bidrag av allmänna medel till denna ”brottsliga” verksamhets bedrivande. Det främsta skälet till att lagen om förbud mot professionell boxning infördes 1969 var de klart dokumenterade hälsorisker som denna form av boxning innebär. Det ansågs inte vara möjligt att komma fram till säkerhetsföreskrifter som i godtagbar grad kunde förebygga dessa risker inom den professionella boxningen. I fråga om amatörboxningen ansåg min företrädare däremot att det inte fanns tillräckliga skäl för ett förbud eftersom det för denna form av boxning fanns förutsättningar att väsentligt minska nämnda risker genom ytterligare säkerhetsföreskrifter. Föredragande departementschefen sade sig dock vara beredd att ompröva denna ståndpunkt, om sådana säkerhetsföreskrifter inte infördes eller om det skulle visa sig att föreskrifterna inte i tillräcklig grad undanröjer de hälsorisker som är förenade också med amatörboxningen. Enligt vad jag har erfarit gäller och tillämpas numera i betydelsefulla hänseenden nya säkerhetsföreskrifter för amatörboxningen. Dessa föreskrifter torde utgöra tillfredsställande garantier för att de hälsorisker som kan vara förenade med denna idrottsutövning blir i tillräcklig grad undanröjda. Erfarenheterna från tiden efter år 1969 har inte gett stöd för någon annan bedömning. Under dessa förhållanden finner jag inte anledning att i dag inta någon annan ståndpunkt i fråga om amatörboxningen än min företrädare. Däremot är det självfallet angeläget att utvecklingen på området också i fortsättningen följs med största uppmärksamhet. När det gäller det ekonomiska stödet till amatörboxningen vill jag erinra om att riksdagen vid flera tillfällen har gett uttryck åt den principiella uppfattningen att riksdagen inte bör ge direktiv för den närmare inriktningen av det ekonomiska stödet till idrotten utan att det i detta fall bör överlåtas åt Riksidrottsförbundet att bestämma om fördelningen av bidrag mellan olika specialförbund. Inte heller i det avseendet har jag anledning att inta någon avvikande ståndpunkt.
Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret. Men jag tycker att svaret kringgår själva frågan och att stadsrådet faktiskt idkar skuggboxning här. Och statsrådet tycks t.o.m. vara litet fel underrättad. Det är ju så att alla de medicinska auktoriteterna i vårt land — bla. alla medicinska fakulteter — vill ha ett förbud också för amatörboxning, därför att skaderiskerna där är lika stora. Dessutom är det fel att säga att man nu tillämpar de regler som riksdagen ställde upp när det gällde amatörboxningen — det finns massor av exempel på att man har kringgått dem och inte följer dem. Men det var inte detta frågan gällde, för det visste jag förut, utan det här är ju en fråga som rör väldigt viktiga principer i lagstiftningsarbetet, där vi har en rättstradition att lika handling skall bedömas lika. Jag tar ett mycket enkelt exempel. Låt oss säga att det blir en boxningsgala i Göteborg. Där ställer Ingemar Johansson, som ju är proffsboxare, upp mot en amatör. Då kan Ingemar Johansson riskera att åka in i fängelse på sex månader. I samma gala boxas två amatörboxare och slår exempelvis sönder ögonlocken på varandra — den ena kanske blir medvetslös. Amatörboxarna riskerar inte att få fängelse utan hart.o.m. stöd av statliga medel. Exakt samma beteende bedöms alltså så olika, och då anser jag att det är en dålig lagstiftning. Jag tycker att justitieministern skulle kunna hålla med mig om att då bedömer man identiskt lika handlingar på ett rättsligt olika sätt. Och det strider enligt min mening mot fundamentala principer för vårt lagstiftningsarbete, principer som vi ju håller på och skall hålla på också i framtiden. Vidare är det så — och det underströk också statsrådet i sina anföranden i första och andra kammaren, när lagen antogs 1969 — att det var just de medicinska skaderiskerna som gjorde att vi förbjöd proffsboxningen. Det är sålunda dessa skaderisker som nu är diskriminerade i lagstiftningen, och de är exakt likadana i amatörboxningen som i proffsboxningen. Det är hjärncellerna som är mest utsatta, och de reagerar inte olika om den som slår mot huvudet på en person har betalt för det eller inte, om han har bar överkropp eller om han har en tröja på sig. Det är annars den märkbara skillnaden mellan amatörer och proffs. Det slag som träffar pannan eller hakan på en motståndare har exakt samma — och ibland förödande — inverkan, oavsett om den som slår har betalt eller inte. Därför är denna lagstiftning även sakligt helt befängd. Det som jag alltså reagerar mot i detta fall är att man frångår den viktiga principen i vår lagstiftning att samma handling skall föranleda samma rättsliga reaktion, och där brister det i detta fall.
Herr talman! Det är mycket tråkigt om det förhåller sig som herr Sjöholm säger, att det finns många exempel på att man har kringgått säkerhetsföreskrifterna vid boxningen. Det känner jag tyvärr inte till. Men herr Sjöholm har kanske några direkta exempel att ange. Herr Sjöholm ville emellertid inte föra in frågan så mycket på den sidan av saken utan höll sig mera på det rent principiella planet, och utgångspunkten var att identiskt lika handlingar skall dömas identiskt lika i vår rättsordning. Ja, det är väl där som våra uppfattningar skiljer sig åt, herr Sjöholm. Jag kan inte instämma i att det föreligger identisk likhet mellan proffsboxning och amatörboxning, med hänsyn till de föreskrifter som uppställts för amatörboxningen. Det väsentligaste, herr Sjöholm, är ändå frågan om det skulle visa sig att det föreligger stora skaderisker och att det uppstår svåra skador vid amatörboxningen, bedriven efter de regler som nu gäller. I det avseendet skall vi som sagt följa utvecklingen med uppmärksamhet. Men till dags dato har vi inte fått något belägg för att så skulle vara fallet.
Herr talman! På det första som justitieministern sade — och som egentligen inte hör hit — huruvida man bryter mot reglerna eller inte, vill jag svara att jag har många exempel på det. Så sent som i tisdags boxades två pojkar i Helsingborg, trots att de inte var fyllda 17 år. Det är förbjudet enligt vad riksdagen beslutat. Det förekommer också att man boxas med mindre än en veckas uppehåll mellan matcherna. Ja, det finns exempel på boxare som har gått matcher tre gånger i veckan. Boxningsförbundet struntar sålunda i de regler som riksdagen ansåg nödvändiga, om amatörboxningen skulle få fortsätta. Men de sakerna hör som sagt inte hit. Låt oss i stället tänka oss en boxare som slår en rak höger. Om det är en professionell boxare eller en amatör som gör det, så är väl ändå handlingen densamma i båda fallen. Det kan t.o.m. vara så att den som har betalt för att boxas slår mindre hårt och att hans motståndare som får slaget i ansiktet klarar sig bättre än amatörboxaren, som kanske får käken spräckt. Men handlingarna är identiskt lika, det går väl inte att förneka! Och det är det jag menar är det olyckliga med lagstiftningen, att identiskt lika handlingar bedöms olika; den ene kan åka i fängelse, den andre får stöd av statliga medel. Det är ju en befängd lagstiftning. Och det finns en enkel metod att hyfsa till förhållandena, en metod som jag länge har haft mitt intresse inriktat på. Min tanke var att jag skulle försöka engagera statsrådet att inta samma förnuftiga ståndpunkt, men tyvärr förefaller det inte som om meningsutbytet hade lett dithän. Vi kanske kan hoppas på framtiden.

Herr talman! Herr Carlshamre har frågat statsministern om han vill medverka till att riksdagens ledamöter får tillgång till regeringens propositioner senast då förslagen offentliggörs. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Det är av olika skäl svårt att samordna offentliggörandet av innehållet i en proposition med den tidpunkt då den tryckta upplagan av propositionen föreligger färdig. En sådan samordning äger emellertid rum i den utsträckning som rimligen kan ske.
Herr talman! Jag får tacka vikarierande statsministern för det torftiga svaret. Jag har sällan hört ett svar på en fråga i riksdagen som har legat så långt från sanning och verklighet. Statsrådet använder ordet rimligen: samordning av offentliggörande och överlämnande till riksdagen sker i rimlig utsträckning. Det rätta ordet är orimlig, och det är en uppfattning som jag tror att vi alla vet råder i dag i det här huset: vid talmanskonferens och kammarkansli för att inte tala om tryckeriexpedition lika väl som i partikanslier och bland ledamöter. Det är ett orimligt tillstånd. Det har blivit närmast rutin att varje proposition av större intresse presenteras på en presskonferens, varefter det kan gå dagar och ibland veckor innan den föreligger för riksdagen. Under tiden pågår debatten om regeringsförslaget landet runt. Riksdagens ledamöter vet ingenting mer än de har kunnat läsa sig till i tidningarna. Partiledare, och även andra ledamöter, avkrävs offentliga kommentarer om förslag om vilka de ingenting vet om de inte händelsevis haft en spion utsänd på regeringens presskonferens. Detta är inte någonting som inträffar någon enstaka gång, det har den här våren blivit det vanliga förfaringssättet. Det är en trivial erfarenhet för oss allesammans att medan vi sitter på ett tåg på väg ut i landet för att informera allmänheten i politiska frågor ger regeringen en presskonferens i någon för oss alldeles ny fråga. Vi får frågor från allmänheten om vad förslaget innebär, och vi har inte ens hört talas om att det varit någon presskonferens, därför att när människorna fick veta det i radion satt vi på tåget. Detta är en vanlig, alldeles trivial upplevelse. Det kan inte vara möjligt att regeringen inte förstår vilka svårigheter detta innebär för riksdagen, för partierna och för riksdagens ledamöter. Snarare måste man dra slutsatsen att regeringen alldeles avsiktligt, för att tillskansa sig själv PR-fördelar, tillämpar den här metoden: att debatten skall föras när endast regeringen vet vad förslagen innebär. Dessutom presenteras förslagen på det vanliga PR-sättet, så att de för regeringen positiva dragen framträder och allt annat fördöljs och kommer fram först när debatten egentligen är över och de tryckta förslagen föreligger. Det är en flåshurtig jakt på PR och reklam, som man kan förstå att en regering bedriver som uppenbarligen känner sig desperat när den känner makten glida sig ur händerna och ett val närmar sig. Men det är en ytterst beklaglig ringaktning som regeringen visar sin uppdragsgivare, riksdagen.

Herr talman! Det var en upphetsad kommentar herr Carlshamre gjorde till mitt svar. Om herr Carlshamre, utöver upphetsningen, också har intresse för själva sakfrågan kanske jag kan bidra med någon liten upplysning. Till att börja med offentliggörs de stora flertalet propositioner samtidigt med att de läggs fram i riksdagen. En annan sak är att det händer att debatten beträffande propositioner som väntas med stort intresse — alltså har en särskilt central plats i den politiska debatten — startar redan innan propositionen ligger färdig på riksdagens bord. Det kan ha många olika förklaringar. Man sätter ut en presskonferens vid en tidpunkt då man räknar med att upplagan skall vara färdig. Det händer att tryckerierna är överbelastade och inte klarar leverans vid den tiden, men då tillhandahålls i regel ett utomordentligt utförligt informationsmaterial, som ingalunda bara är tillgängligt för dem som deltar i presskonferensen. Det är inte sällan också på det sättet att de förslag som motses med särskilt intresse i den politiska debatten jagas med stor iver av nyhetsjournalisterna. I det öppna samhälle som vi lever i händer det att de lyckas plocka fram bitar av informationen på egen hand. Då hamnar regeringen lätt i ett sådant läge att den är tvungen att ge en redovisning för huvudlinjerna innan propositionen ännu är färdigtryckt, detta för att hindra att debatten går alldeles snett på basis av enstaka och kanske missvisande uppgifter som läckt ut. Jag sade i mitt svar att vi försöker samordna tidpunkten för offentliggörandet med den tidpunkt då propositionen föreligger färdig. Men jag sade också fullt uppriktigt att detta ofta är svårt. Det är särskilt svårt beträffande sådana förslag som är väntade sedan länge och där både politiker och journalister har ett stort intresse av att slita fram nyheterna så tidigt som möjligt.

Herr talman! Jag undrar om någon mer än statsrådet Lidbom kunde höra någon upphetsning i min röst i mitt förra anförande. Jag är inte alls upphetsad. Jag är ytterst allvarlig. Det är väl ändå märkligt, herr Lidbom, att vi just denna vår i mångfaldigt större utsträckning än tidigare råkat ut för att intressantare regeringsförslag presenteras på presskonferenser, stundom veckor innan de föreligger tillgängliga för riksdagen. Varför just i år? Om det nu är tekniskt svårt — det förstår jag mycket väl att det kan vara — att samordna offentliggörande och överlämnande, hur kommer det sig då att dessa svårigheter undantagslöst uppstår när det gäller frågor, om vilka man vet att de kommer att väcka stor allmän debatt? Sådana svårigheter uppstår inte — det är riktigt — när det gäller flertalet propositioner som överlämnas till riksdagen och som är av mycket mindre allmänt intresse. Då går det bra. Hur kan det komma sig att det är så svårt just när det gäller de frågor, i vilka regeringen anser sig behöva det försprång i debatten som det innebär att vara ensam om att riktigt veta vad förslagen handlar om? Det är ju ändå så det ständigt går till, och det gäller inte några enstaka dagar — som jag sade kan det ibland röra sig om veckor mellan presskonferens och överlämnande till riksdagen. Nej, herr Lidbom, det måste nog finnas en annan förklaring. Jag är inte alls ute för att försöka stoppa journalisternas legitima nyhetsjakt. Men den har alltid pågått. Intensiteten i den jakten skiljer sig inte i år från tidigare års. Men det är en mycket markant skillnad i frekvensen av sådana här missöden i år och tidigare. Det kan endast tolkas som ett utslag av vad jag kallade regeringens flåshurtiga jakt efter reklam och PR-tillfällen.

Herr talman! Jag står här för att yrka bifall, inte till någon reservation, för det blev det ingen, utan till motionen 170 av mig själv och herr Molin om. att reservationsanslaget Atomforskning skulle höjas med 900 000 kronor, detta i avsikt att få plats där för de medel som begärs till fusionsforskning vid tekniska högskolan. Jag yrkar därmed också bifall till motionen nr 703, mom. 1, av fru Hambraeus och herr Fiskesjö. Bakgrunden till de här två motionerna, vilkas ändamål utskottet visserligen ställer sig välvilligt till men som det av ekonomiska skäl inte anser sig kunna bifalla, är givetvis det faktum att dagens energikällor inte kommer att räcka särskilt länge till och att vi måste se till att hitta nya. Det finns en hel del förslag till sådana, men fusionsforskningen är en, som vi i Sverige har kommit ganska långt mot att finna en teoretisk möjlighet till. Ännu är nämligen denna forskning på det stadiet, där väsentliga vetenskapliga problem först måste lösas, innan man kan börja göra experiment i större skala. För denna vetenskapliga forskning behövs inga jätteapparater och inga jätteanslag. Det skulle för närvarande räcka med de 900 000 kronor vi har föreslagit för att forskningen skulle kunna fortsätta i ungefär nuvarande omfattning. Utan denna anslagshöjning — i förhållande alltså till departementschefens och utskottets förslag — räcker inte pengarna ens till personallöner åt redan anställda forskare och tekniker, utan man måste friställa dem. Detta skulle innebära en svår kapitalförstöring, dels därför att existerande dyrbara anläggningar då står till ingen nytta, dels därför att man splittrar en väl utbildad och väl samarbetande grupp människor, där alla behövs för att det skall bli resultat. Att således skrota ner en av de mest lovande forskningsgrenar och en av de mest framtidsdigra vi har verkar att vara synnerligen föga välbetänkt. Den svenska forskningens kvalitet på detta område är belagd genom att den har kunnat hålla sin ställning på internationella konferenser, i konkurrens med stormakterna och deras oerhört överlägsna tekniska och ekonomiska resurser. Sällan lär man ha kunnat räkna med så goda chanser till utdelning på ett så pass blygsamt forskningsanslag, som det jag och mina medmotionärer här yrkar på.

Herr talman! Energipolitiken kommer att diskuteras om någon månad i denna kammare. Riksdagen går nu att besluta i en fråga som borde ha tagits upp i det sammanhanget, nämligen anslaget till fusionsenergiforskningen. Finns det något alternativ till utbyggnaden av kärnkraftverk? Det är en fråga som blir central nu, när man börjar inse att riskerna med kärnkraft var större än man räknat med, när de energikällor som vi hittills litat till börjar sina och när enkla framskrivningar av dagens trender får oss att tro att behovet av energi ständigt ökar. Sverige har, som fru Anér just påpekat, sedan länge en välkänd forskning rörande fusionsenergins utnyttjande till kraftproduktion, den s.k. vätekraften. Detta skulle kunna bli ett miljövänligt alternativ till atomkraften. Sverige kan här ge ett betydelsefullt bidrag till lösningen av problemen att tämja vätekraften därför att vi har framstående forskare som är engagerade i denna uppgift. Hur mycket tänker nu staten satsa på denna forskning för nästa budgetår? Jo, 800 000 kronor! Man finner inte ens begreppet fusionsenergiforskning i statsverkspropositionen. Man måste ha speciella informationer för att förstå att det är genom anslaget till statens råd för atomforskning som riksdagen ger pengar till fusionsforskningen. Det vore rimligt att denna viktiga forskning kunde bedrivas i ett särskilt institut och få en egen budgetpost i statsverkspropositionen, så att riksdagen kunde försäkra sig om ett tillräckligt anslag. Vi har föreslagit en utredning om detta i motionen T03:p:2: Nu är emellertid atomforskningsrådet mycket välvilligt inställt till fusionsforskningen. Men i år föreslår regeringen ett så knappt tilltaget anslag till rådet att både denna och annan viktig forskning äventyras. När riksdagen år 1971 beslöt att utöka Sveriges engagemang i den europeiska organisationen för kärnforskning, CERN, ett grundforskningsprojekt, var man medveten om att anslag till detta skulle tas ur atomforskningsrådets budget. Men man underströk att målsättningen vid den årliga budgetbehandlingen av atomforskningsrådets anslag borde vara att i största möjliga utsträckning eliminera försämrade ekonomiska villkor för inhemsk forskning. Denna målsättning kan inte uppfyllas med det anslag som regeringen nu föreslår för nästa budgetår. Inte nog med att rådet skall bekosta CERN-projektet. Man får också ta över driftkostnaderna för forskningsrådens laboratorium i Studsvik, som förut bekostats av de medicinska och naturvetenskapliga forskningsråden. Eftersom alltså rådets åligganden utökats innebär den höjning av anslaget med knappt 2 miljoner kronor som regeringen föreslår att anslaget i realiteten sänks. Rådet tvingas att skära ned anslagen till redan pågående projekt. Eftersom vissa projekt redan hållits på sparlåga en längre tid och man där snålat in på materialkostnader så mycket som möjligt för att i det längsta undvika att avskeda folk, kommer denna ytterligare nedskärning sannolikt att medföra att man nu måste permittera personal. Utskottet menar att det är ”angeläget att den svenska fusionsforskningen ges ekonomiskt stöd i en utsträckning som medger att pågående, av sakkunniga prioriterade, forskningsprojekt kan bedrivas effektivt”. Man hänvisar emellertid till det rådande budgetläget och överlåter en betydande del av finansieringen till andra. Riksdagen frånhänder sig alltså ansvaret för att denna forskning kan bedrivas på ett, i förhållande till sin möjliga framtida betydelse, tillräckligt effektivt sätt. Det förefaller klart att våra prioriteringar när det gäller forskning inte är genomtänkta.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

Herr talman! Riksdagen behandlade för två år sedan frågan om Sveriges deltagande i det internationella storacceleratorprojektet i CERN. Ett noggrant utredningsarbete hade föregått förslaget, som utmynnade i att merkostnaderna för Sveriges deltagande i projektet skulle bestridas från anslaget till atomforskningsrådet. Utbildningsutskottet gjorde vid sin behandling av frågan ett uttalande som delvis refererats av fru Hambraeus. Vårt uttalande var att atomforskningsrådets anslag bör ”prövas i sedvanlig ordning vid den årliga budgetbehandlingen och målsättningen härvid vara att i största möjliga utsträckning eliminera försämrade ekonomiska villkor för inhemsk forskning”. Föredragande statsrådet, som jag förutsätter har gjort denna prövning, anför i årets statsverksproposition: ”För att undvika en alltför kraftig reduktion av medlen för övrig forskning beräknar jag, liksom för innevarande budgetår, ett särskilt belopp till rådet om 2 milj.kr.” Detta belopp skall emellertid ses som ett lån eftersom motsvarande avdrag kommer att göras från anslaget under budgetåren 1975 79. Att en viss reduktion av medlen för forskningsrådet skulle bli följden av det nya åtagandet var alla medvetna om. Vid diskussionen framkom att man räknade med att denna reduktion skulle begränsas till ungefär penningvärdeförsämringen men att i övrigt summan skulle hålla sig något så när konstant. Statsrådet Moberg uttalar i årets statsverksproposition att det av rådet beräknade ökade medelsbehovet för rådets andel av kostnaderna för ombyggnad av synkrocyklotronen i Uppsala ryms inom ramen för ökningen av anslaget, liksom kostnaderna för driften av forskningsrådens laboratorier i Studsvik. Jag förutsatte när jag läste igenom statsverkspropositionen att statsrådets uttalande var baserat på riksdagens målsättning att eliminera försämrade villkor för den inhemska forskningen. Efter vad jag senare har erfarit kommer detta inte längre att vara möjligt. Kostnadsstegringen för deltagande i storacceleratorprojektet har ökat mer än vad som förutsattes och merkostnaderna för Gustaf Werner-cyklotronen och Studsvikslaboratoriet kommer att uppgå till ungefär 470 000 kronor, kanske ännu mera, och på intet sätt täckas av bortfallet av kostnaderna för tre tjänster vid atomforskningsrådet. Vid riksdagsbehandlingen 1971 uttalade jag att risk fanns för en ytterligare försämring för atomforskningsrådet beroende på förändringar i växelkursen mellan svenska kronor och schweiziska francs. Statsrådet instämde då i denna förmodan. I dag kan vi konstatera att francens förändring från 1:25 till 1:38 svenska kronor medför en ytterligare belastning på rådet med mer än en halv miljon kronor. Detta förstärker ytterligare min uppfattning att det inte längre kan bli tal om en ”normal anslagsutveckling”. Utbildningsutskottet har vid sin behandling av anslaget haft att ta ställning till motioner som bl.a. fru Anér här redogjort för och vari det framhålles att minskningen av disponibla medel skulle medföra att professor Lehnerts forskning kommer i farozonen. Bägge motionerna påpekar särskilt att riksbankens jubileumsfond icke kan väntas stödja fusionsforskningen fr.o.m. budgetåret 1974/75. Jag vill här påpeka att detta gäller budgetåret 1974 74. Utbildningsutskottet har icke kunnat tillstyrka förslaget om ökning av bidraget till atomforskningsrådet med 900 000 kronor för att ge rådet ökade möjligheter att stödja professor Lehnert. Men jag vill personligen understryka att utskottet har den uppfattningen att det är angeläget att den svenska fusionsforskningen får ekonomiskt stöd i en utsträckning som medger att av sakkunniga prioriterade forskningsprojekt kan bedrivas effektivt. Efter att ha lyssnat till fru Anér och fru Hambraeus får jag väl ändå ha den förhoppningen att professor Lehnerts forskning, som hela utskottet bedömer vara så utomordentligt värdefull, av atomforskningsrådet kommer att prioriteras och inte bli den typ av forskning som man i första hand gör avkall på. Vad jag finner särskilt allvarligt är emellertid att riksdagens uttalande om att begränsa verkningarna av vårt internationella åtagande i viss grad tycks åsidosättas på grund av olika omständigheter som jag här redogjort för. Herr talman! Jag har velat redovisa mina synpunkter när det gäller detta anslag utan att därför mitt ställningstagande i utskottet sätts i fråga. Den hårda restriktivitet som utbildningsutskottet ålagt sig när det gäller beviljande av anslag har tyvärr drabbat även atomforskningsrådet. Jag finner det emellertid angeläget att göra påpekandet om riksdagens två år gamla uttalande angående anslaget till den inhemska atomforskningen och hoppas att statsrådet Moberg, som nu sitter här, beaktar detta riksdagens uttalande vid kommande års budgetbehandling. Det är angeläget att vi ledamöter i utskottet, när vi tar ställning till den ytterligt kortfattade redovisning som finns i statsverkspropositionen, kan räkna med att statsrådet följt det beslut som riksdagen tidigare har fattat.

Herr talman! Jag ber att till understrykande av bl.a. fru Sundbergs inlägg få säga några få ord om CERN-II-projektet. Då frågan om svensk anslutning till CERN-II-projektet var aktuell under åren 1970 och 1971 fick atomforskningsrådet av departementet det beskedet att merkostnaderna skulle bestridas inom ramen för det ordinarie anslaget och att man kunde räkna med en oförändrad, dvs. en cirka tioprocentig ökning per år av anslaget i kronor räknat. I fullt medvetande om att detta förhållande åtminstone under en övergångstid skulle leda till reellt sett minskade anslag till den nationella forskningen godtog rådet — man kan nog säga att det skedde under protester — departementets ståndpunkt, och det berodde naturligtvis på det stora vetenskapliga värde och den internationella betydelse som man inom rådet tillmätte CERN-projektet. Utan att nu upprepa debatten vid 1971 års riksdagsbehandling kan det konstateras att riksdagen följde det på departementets åsikter baserade majoritetsförslaget, som bl.a. innebar en rekommendation att finansieringsformerna skulle så utformas att den nationella forskningen ej blev lidande. Då anslagsuppräkningen för budgetåret 1973/74 nu begränsats till knappt 2 miljoner kronor, har därmed de ursprungliga förutsättningarna rubbats, eftersom den enbart på CERN-II-projektet belöpande kostnadsökningen utgör 2,75 miljoner kronor. Det är då inte längre enbart det reella anslaget till nationell forskning utan också anslaget vid oförändrat penningvärde som reduceras. Påståendet att anslagen uppräknats för att kompensera rådets ökade åtaganden måste alltså vila på ett missförstånd. Till detta kommer att valutakurserna, som fru Sundberg antydde, har ändrats sedan 1971, och de ändringarna har ur den i det här fallet aktuella synvinkeln varit negativa för de svenska forskarna. Därigenom har läget ytterligare skärpts. Risken för att permanenta skadeverkningar uppstår för den nationella forskningen är betydande, och jag är böjd att hålla med de forskare som anser att de uppoffringar som svenskarna obestridligen gjort för acceleratorprojektets förverkligande kan komma att visa sig meningslösa. Det är illa gjort av statsmakterna att handla på detta sätt — och det är beklagligt att frågan, såvitt jag kan bedöma, inte tillräckligt uppmärksammats vid utskottsbehandlingen. Jag kan för dagen endast uttrycka förhoppningen att skadan kan och kommer att repareras redan nästa år.

Herr talman! Som har understrukits av flera andra deltagare i debatten fattades beslutet om deltagande i CERN vid 1971 års riksdag under den uttryckliga förutsättningen att man skulle eliminera de negativa verkningar för delar av den nationella forskningen som annars kunde uppstå inom ramen för utgående anslag. Det var ett av de starkaste skälen till att vår representant i utskottet kunde stödja utskottets skrivning i övrigt på dessa punkter. Till 1971 års utskottsbetänkande i denna sak finns nämligen fogat ett särskilt yttrande av herr Berndtson i Linköping, som mycket starkt ytterligare understryker vad som då sades av utskottet. Av det föreliggande materialet framgår att de farhågor som redan i den offentliga debatten 1971 framfördes om konsekvenserna för den nationella forskningen — speciellt för fusionsforskningen, som i olyckliga fall skulle kunna tänkas bli berörd — kan befaras ha varit berättigade. Visserligen kan man inte för dagen exakt säga hur atomforskningsrådets fördelning av kommande anslag till enskilda projekt kommer att utfalla. I och för sig kan man naturligtvis också understryka att det när det gäller enskilda projekt givetvis inte i första hand är riksdagen som skall komma med anvisningar, om det finns instanser av typen forskningsrådet och liknande som har detta som sin speciella uppgift. Vi kommer dock inte ifrån att den anslagsfördelning som står på dagordningen har en mycket viktig allmän forskningspolitisk aspekt och självklart tilldrar sig riksdagens uppmärksamhet. Jag skulle mot den här anförda bakgrunden vilja ställa ett par frågor till statsrådet Moberg, och jag vore tacksam om han kunde besvara dem. 1. Om följden av det som eventuellt här kommer att passera skulle bli en nedskärning av anslagen till projekt inom bl.a. den nationella fusionsforskningen, är detta enligt herr Mobergs mening från forskningspolitisk synpunkt en gynnsam och angelägen sak? 2. Om sådana konsekvenser inträffar, ligger de verkligen i linje med de förutsättningar som riksdagens beslut 1971 vilar på? Spelar regeringen här verkligen med riktiga premisser? 3. Är statsrådet Moberg beredd att kort deklarera någonting om sin syn på fusionsforskningens plats och betydelse i svensk industripolitik på sikt?
Herr talman! Även om tiden inte har lidit så länge ännu, skall jag fatta mig kort därför att vi har en lång föredragningslista och det är att befara att även den här arbetsdagen blir ganska omfattande. Till de representanter för motionärerna som har talat vill jag bara säga att ett enigt utskott, inklusive fru Sundberg, har skrivit att vi delar motionärernas uppfattning om fusionsforskningens värde och betydelse men att vi med hänsyn till budgetläget inte anser oss kunna tillstyrka ytterligare 900 000 kronor för ändamålet. Vad som dessutom bör understrykas som viktigt i sammanhanget är att man följer den internationella utvecklingen, och det gör ju atomforskningsrådet genom en speciell kommitté för fusionsforskning, som bl.a. har denna bevakningsoch kontaktuppgift. Vi kan ju ha något att hämta ute i världen också på de här både vetenskapligt och tekniskt komplicerade områdena. Det är i och för sig beklagligt att vi inte ansett oss kunna förorda en större medelstilldelning till atomforskningsrådet, men rådet har härefter, när ramen nu fastläggs, givetvis möjligheter att göra vissa interna omprioriteringar. Enligt vad fru Hambraeus sade är ju atomforskningsrådet mycket positivt till den här verksamheten, och då borde det ju inte vara så stor risk för det som fru Anér var inne på, nämligen att verksamheten helt skulle skrotas ner. Till fru Hambraeus vill jag säga när det gäller Studsvik att atomforskningsrådet har fått ett belopp motsvarande det som tidigare gavs till medicinska forskningsrådet och naturvetenskapliga forskningsrådet för dessa uppgifter. Fru Hambraeus påstår att utskottets prioriteringar inte är genomtänkta. Våra prioriteringar är kanske andra än fru Hambre&eus”. Men de egna prioriteringarna behöver inte alltid vara mer genomtänkta än andras.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
Herr talman! Eftersom jag har fått direkta frågor skall jag väl säga några ord på den här punkten. Jag vill först stryka under vad herr Gustafsson i Barkarby nu sade: Riksdagens utbildningsutskott är enigt i den här frågan. Det finns inga delade meningar inom utskottet om ställningstagandet till regeringens förslag rörande atomforskningsrådet. I vad gäller de tre frågor som herr Svensson i Malmö riktade till mig, så vill jag först säga att bedömningen av hur stort belopp fusionsforskningen skall få under nästa år görs av forskarna själva i rådet. Självklart kommer forskarna i rådet att beakta det uttalande som görs i utskottsbetänkandet. Där sägs klart ifrån att riksdagen, liksom regeringen, anser att Sverige bör ligga så långt framme som möjligt när det gäller fusionsforskningen. Men vi skall ha klart för oss att den forskning det här gäller ännu så länge är en ren grundforskning. Ingen forskare i världen vet huruvida de många ansträngningar som görs runt om i världen någon gång leder till praktiska resultat. Därför är det, fru Hambraeus och herr Svensson i Malmö, något tidigt att koppla in denna forskningsfråga i en diskussion om vår energipolitik. Vi håller så gott vi kan kunskapsnivån uppe och flyttar fram positionerna undan för undan. Men det är ännu åtskilliga år till den dag då man kan föra in denna forsknings resultat i form av praktiskt realiserbara projekt i vår energipolitik. Jag kan upplysa kammaren om att inom den allra närmaste tiden kommer resonemang från svensk och europeisk sida att föras om ett ökat samarbete inom fusionsforskningen.

Herr talman! I fråga om all forskning gäller att man på förhand inte kan säga om den kommer att ge något resultat, men förmodligen kommer vi nästa månad att få höra att tekniken alltid kan lösa de problem som man ger sig in på att lösa. Det kommer då att gälla den slutliga lösningen på avfallshanteringsproblemet när det gäller att ta hand om det radioaktiva avfallet från kärnkraftverken. Inte heller här vet forskarna i dag, om det är möjligt att lösa detta problem, men regeringen är helt inriktad på att det skall kunna lösas och beviljar hur mycket bidrag som helst därtill. Fusionsforskningen skulle eventuellt kunna vara ett alternativ till kärnkraftverken, och det är egendomligt att man håller en så viktig forskning på sparlåga.
Herr talman! Statsrådet Moberg sade inledningsvis att utskottet varit enigt. Jag vill därför upprepa mitt beklagande av att man uppenbarligen inom utskottet inte tillräckligt har observerat frågans vikt. Det är i detta sammanhang meningslöst att tvista om vad departementet på sin tid har ställt i utsikt. Herr Moberg har sin mening, och flertalet svenska forskare har sin, och jag är benägen att anse forskarnas vara den mest plausibla. Under alla förhållanden står det klart att atområdets kostnader har stigit väsentligt för såväl CERN-projektet som för forskningslaboratoriet i Studsvik men även för andra projekt. En del av dessa kostnadsökningar är att hänföra till lönebikostnader, andra till kursändringar för att ta några exempel. Resultatet blir att rådets anslag till svensk forskning sjunker under den nivå som vi hade anledning att räkna med vid riksdagsbehandlingen 1971. Det är detta förhållande jag har velat slå fast och som jag har reagerat mot.

Herr talman! Det är självfallet en truism att påstå att kunskap om verkligheten är en första förutsättning för att kunna gripa in och förändra verkligheten. Det är likaså en truism att påstå att vår kunskap om verkligheten är ofullständig och bristfällig. Detta gäller inte minst frågor som rör sociala förhållanden. Dessa är ofta utomordentligt svåråtkomliga och svårgripbara. Inte minst arbetet inom låginkomstutredningen har visat detta. De mätmetoder som forskningen förfogar över är exempelvis bristfälliga. Det är därför angeläget att man söker utveckla metoder för mätning av de faktorer som ingår i vad vi betraktar som mänsklig välfärd, t.ex. sysselsättning, hälsa, kunskap, utbildning och ekonomi. Vi vet vidare att förhållandena förändras snabbt i vårt samhälle och att gjorda undersökningar därför snabbt blir föråldrade. Detta motiverar också en ökad satsning på välfärdsforskning. Ännu ett motiv för en sådan metodutveckling och en sådan forskning är nödvändigheten av att undersöka i vad mån de reformer som beslutas och genomförs — ofta med betydande ekonomiska satsningar — leder till de eftersträvade resultaten. Reformmetodiken i vårt land karakteriseras ju av att statsmakternas beslut föregås av mycket grundliga utredningar och undersökningar men att uppföljningen ofta är bristfällig eller obefintlig. Det finns därför all anledning att skaffa instrument för uppföljningsstudier och att genomföra sådana. Välfärdsforskning är ett relativt nytt begrepp. Det är därför inte särskilt märkligt att det är ett ganska oklart och mångtydigt begrepp. Det är därför nödvändigt att själva begreppet välfärd blir föremål för analys för att en verklighetsnära och relevant forskning om de samhällsförhållanden som den berör skall bli meningsfull. Det är angeläget att man ger begreppet en vid innebörd och inte begränsar det till enbart materiell standard. Vi har från folkpartiets sida i anslutning till förslag i rapporten Forskning om välfärden och dess fördelning i Sverige föreslagit att det inrättas en beredning för välfärdsforskning med representanter för statistiska centralbyrån, för institutet för social forskning, för forskning inom andra områden samt för de politiska partierna. Ett sådant organ skulle fungera som rådgivande organ när det gäller frågor rörande välfärdsoch levnadsnivåforskning. Utbildningsutskottets majoritet har inte tillstyrkt denna anordning. Vi anser det vara väsentligt att inte minst politikerna redan från början kommer in i den beslutsprocess som gäller forskningsprogram inom denna sektor. Detta är för övrigt en strävan som går igen i andra forskningspolitiska sammanhang. Jag yrkar därför bifall till reservationen 1. För att denna forskning skall komma i gång utan dröjsmål och för att den skall kunna bedrivas effektivt krävs ekonomiska resurser. Universitetskanslersämbetet har föreslagit att särskilda medel skall anvisas till institutet för social forskning för dessa uppgifter. Från folkpartiets sida har vi menat att detta är nödvändigt. Denna forskning är nämligen ytterligt angelägen. Vi har därför i en partimotion krävt att anslaget skall höjas i enlighet med UKÄ:s framställning, dvs. med drygt 0,5 miljoner kronor. Utskottsmajoriteten har tyvärr gått på en kärvare linje. Jag yrkar bifall till reservationen 2, som innebär att ett anslag beviljas med 1 753 000 kronor till institutet för social forskning. Det kan, herr talman, i anslutning till den debatt som nyligen har förts beträffande anslag till fusionsforskning vara frestande att framföra några reflexioner beträffande anslagsbeviljningen i stort till forskning. Riksdagen har alldeles nyligen beviljat 62 miljoner kronor till naturvetenskapliga forskningsrådet. Vi har beviljat drygt 24 miljoner till atomforskning, 25 miljoner till europeiskt samarbete inom kärnforskning, 2,7 miljoner till forskningsinstitutet för atomfysik. Om man summerar detta så finner man att den samlade satsningen på atomforskning ändå rör sig om drygt 51 miljoner. Naturvetenskapliga forskningsrådet får 62 miljoner. Därtill kommer anslag till statens institut för teknisk utveckling. Bara forskningsråden under utbildningsdepartementet får således 113 miljoner. Om man sammanställer detta med att samhällsvetenskapliga forskningsrådet får 12 miljoner och humanistiska forskningsrådet 10,8 miljoner, så finner man att den samhällsvetenskapliga eller humanistiska forskningen i vårt land inte har fått några stora bitar av den kaka som finns. I går presenterade humanistiska forskningsrådet en undersökningsrapport som visar att den humanistiska forskningen i vårt land måste betraktas som svältfödd. Jag tycker det finns anledning att peka på detta förhållande i anslutning till detta lilla anslag som nu äskas till den sociala forskningen och den tidigare diskussionen om anslagen till atomoch fusionsforskning.
Herr talman! I utbildningsutskottets betänkande nr 10 behandlas flera motioner. I en av dessa, nr 701 av herr Fälldin m.fl., hemställs att riksdagen hos Kungl. Maj:t anhåller om tillsättande av en parlamentarisk beredning under medverkan av kvalificerade forskare med uppgift att utarbeta ett system för kontinuerlig välfärdsforskning i vårt land. Ämnet vi behandlar är mycket intressant och viktigt. Även om utskottsmajoriteten har avstyrkt motionen kommer välfärdsforskningen att inta en mycket central plats när det gäller att utforma morgondagens samhälle. Jag vill återge några av de synpunkter som vi har anfört i vår motion då vi krävt en sådan beredning. En strävan efter att skapa välfärd för människorna ingår som en beståndsdel i de flesta politiska överväganden och kan sägas karakterisera den politiska verksamheten på alla nivåer. Betraktat mot denna bakgrund är det förvånande att så litet gjorts hitintills för att utveckla instrument för att mäta välfärd och därigenom få ett bättre bedömningsunderlag innan förslag framställs och åtgärder beslutas och vidtas. Även instrumenten för att i efterhand utvärdera resultatet av vidtagna åtgärder i välfärdsskapande syfte är bristfälligt utvecklade. En av orsakerna till att en förtroendeklyfta ibland uppstår mellan människor och dem som av dessa valts att besätta de olika samhällsuppdragen kan förmodas vara att de senare, som i allmänhet har att fatta besluten, gör detta på bristfälligt underlag i fråga om beslutens välfärdspolitiska konsekvenser. Detta beror på att välfärd i beslutsprocessen har kommit att bli ett begrepp i huvudsak knutet till det ekonomiska systemet och därför mätts och uttryckts i dess termer. Den enskilde däremot upplever välfärden som ett kvalitativt begrepp med begränsad anknytning till det ekonomiska systemet. Vi kan finna exempel på detta från det regionalpolitiska området. Omflyttningen av människor har vägletts av ekonomiska beräkningar, som understundom pekat på ökad välfärd för den enskilde medan vederbörande på grund av omätbara sociala och miljömässiga förändringar upplever omflyttningen som en välfärdsförsämring. Under den period i uppbyggnaden av vårt nuvarande samhälle då det främst gällde att övervinna en påtaglig materiell nöd kan det förmodas ha rått en större samstämmighet mellan nationalinkomstens tillväxt och människornas upplevelse av stigande välfärd. När den ekonomiska tillväxten därför kräver allt större insatser från de enskilda människorna, med den därav följande psykiska och fysiska förslitningen, upplevs inte på samma sätt något större samband mellan nationalinkomst och välfärd. Detsamma torde vara fallet åtminstone på lång sikt då tillväxten i ekonomin sker till priset av förstörd miljö och uttömmande av naturresurser. Nationalinkomsten uppdelad i per capita-inkomst har också den allvarliga bristen att den ej förmår åskådliggöra inkomstens fördelning mellan olika grupper av människor. Många människor får aldrig del av den stigande välfärden, men vi saknar för närvarande statistik som till fullo förmår åskådliggöra detta. Låginkomstutredningen tillsattes efter beslut av 1965 års riksdag och arbetade fram till den 1 oktober 1971 då den upplöstes. Därmed kunde endast en del av de synnerligen ambitiösa uppgifterna enligt direktiven från 1965 fullföljas. I ett slutbetänkande planerade utredningen att konstruera modeller för att förklara samhället från både individens och myndigheternas synpunkt samt att analysera styrprocesserna bakom den sociala förändringen. Av stort värde var emellertid det kartläggningsarbete som utredningen slutförde.

Inte minst gör utredningens material klart hur väsentliga prioriteringar inom reformverksamheten är i framtiden. Tyvärr minskar utredningsarbetets värde genom att det ej fick slutföras, när det gäller att i framtida reformer angripa orsaken bakom bristerna i samhället och inte endast symtomen. Låginkomstutredningen har följts av en komplettering i form av ett förslag till vidareutveckling av arbetet Forskning om välfärden och dess fördelning i Sverige. Inom statistiska centralbyrån pågår ett utvecklingsarbete med målsättningen att skapa ett system för periodiska levnadsnivåundersökningar. Inom det nyinrättade socialforskningsinstitutet pågår ett arbete för att utveckla detta forskningsområde. För närvarande pågår således ett utvecklingsarbete på olika håll i vårt land. Detta arbete utföres dock inte under parlamentarisk medverkan. Behovet av nära samverkan mellan politiker och forskare är speciellt stort på just detta område med tanke på den nära anknytning som bör finnas mellan kartläggning av situationen och förslag till åtgärder för att avhjälpa påvisade brister. Detta samband framhålles också i den rapport som den av inrikesdepartementet tillkallade sakkunnige avlämnat. Vi vill mot bakgrund av vad som redovisats föreslå att en parlamentarisk beredning tillkallas för att utarbeta ett system för kontinuerlig välfärdsforskning i vårt land.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

Herr talman! Vid punkten 4, Institutet för social forskning, finns två reservationer fogade. Den första är gemensam för de tre borgerliga partierna och rör en särskild beredning för välfärdsforskning. Utskottet har stött sitt avslagsyrkande i det här avseendet på huvudsakligen tre ting. För det första finns det en rapport, Forskning om välfärden och dess fördelning i Sverige, som efter remiss bereds i inrikesdepartementet. För det andra har institutet för social forskning nyligen startat, och dess personbesättning är ännu inte fulltalig. I själva verket kommer den siste av de professorer som har tillsatts att träda i funktion den 1 augusti 1973. För det tredje kan det erinras om utskottets betänkande nr 25 år 1972, där riksdagens möjligheter till debatt om forskningsinriktningen påvisas. Det verkade på herr Richardson som om han inte skulle ha särskilt stor tilltro till kompetensen hos den styrelse som nu finns för institutet för social forskning, och det kanske kan vara värdefullt att erinra honom och kammaren om hur den styrelsen är komponerad. Där finns företrädare för riksförsäkringsverket, Landstingsförbundet, SAF, konjunkturinstitutet, Kommunförbundet, LO, AMS, socialstyrelsen, TCO och SACO. Jag tycker att den kompositionen av styrelsen för institutet för social forskning borde borga för att det är en kompetent församling som leder institutets verksamhet.

I detta större sammanhang bör politiker komma in. Det är fullt rimligt att inte föregripa en beredning som pågår genom ställningstagande i dag i riksdagen. Det är också rimligt att låta institutet för social forskning bli fulltaligt till sin personaluppsättning. Dessutom bör man nu låta den grupp av, enligt min mening, mycket kvalificerade forskare som knutits till institutet åtminstone få någon tid på sig att tillsammans planlägga verksamheten. Det är inte så alldeles lätta frågor som välfärdsforskningen sysslar med, om någon kanske tror det. Även om otåligheten är stor och önskan het att det skall komma fram forskningsresultat som underlag för politiskt beslutsfattande, får man väl ändå ge sig till tåls något. Det skall här omedelbart inflikas att de redan fungerande forskarna vid institutet för social forskning naturligtvis inte sitter och väntar på att en personalstyrka skall bli fulltalig utan självfallet arbetar med frågorna. Jag utgår från att reservanterna, liksom jag själv, inhämtat den kunskapen. Och då tycker jag att reservanternas krav här är ett uttryck för väl stor flåsighet. Man kan för övrigt just i anslutning till reservationen om särskild beredning för välfärdsforskning, liksom också till förslag om ett permanent organ för välfärdsforskning knutet till riksdagen, ha anledning fråga sig om det egentligen är så klokt med dessa extra arrangemang. Får inte därmed just den här forskningssektorn en ställning som är unik i förhållande till andra forskningssektorer? Kan det inte i sin tur medföra att välfärdsforskningen, som vi nu talar om och som är mycket viktig, får förväntningar på sig, som inte är rimliga och som det blir svårt att leva upp till på kort tid? Slutligen kan man fråga sig varför just välfärdsforskarna skall ha en speciell position i vår politiska struktur och i våra politiska beslutsprocesser. Ja, herr talman, det var mest frågor, men jag tycker det är berättigat att ställa dem och fundera över dem. Jag är nämligen för egen del inte lika tvärsäker som reservanter och motionärer på den här punkten. Vad till sist beträffar reservationen 2 vid punkten 4, där folkpartiets representanter ensamma yrkar 510 000 kronor ytterligare i anslag till institutet för social forskning, menar utskottet att man inte när det gäller medelsanvisningen just nu bör höja den summa som Kungl. Maj:t föreslagit. Jag kan fatta mig kort och här hänvisa till vad utskottet anfört i fråga om den pågående beredningen. Det tillägget kanske jag ändå skall göra att det i statsverkspropositionen, bilaga 9, finansdepartementet, under punkten B2 Statistiska centralbyrån, finns förslag från departementschefen att en planerad provundersökning rörande välfärden eller Levnadsförhållandena i samhället skall utföras i vår, troligen i maj månad, och att medel, cirka 400 000 kronor, beräknas för utvärdering av undersökningen under kommande budgetår.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

Herr talman! Jag tror inte att det föreligger några delade meningar mellan majoriteten inom utskottet och reservanterna beträffande det angelägna i den här forskningen eller om att det är viktigt att representanter för det allmänna, för samhället, på olika sätt kommer in. Skillnaden gäller närmast på vilket sätt det här inflytandet skall komma till stånd. Situationen är den att vi har institutet för social forskning i verksamhet och att vi har statistiska centralbyrån som är verksam med att skaffa information och kunskap om de frågor som det här gäller. Detta är ett faktum. Vi anser att det är viktigt att redan nu, utan någon fördröjning, få en rådgivande beredning med den sammansättning som vi föreslagit. Herr Gustafsson i Barkarby menar att vi har en styrelse för institutet för social forskning med relativt bred sammansättning. Det är riktigt. Men vi har inte några representanter för de politiska partierna i den styrelsen. Vi tycker att det är viktigt att den här forskningen redan från början får en riktig inriktning. Det kan ju inte vara en bättre metod, anser vi, att i efterhand, sedan en viss tids erfarenhet vunnits, gå in och peka på vägar som vore riktigare. Vi vet att flera av de här forskningsprojekten är mångåriga — tre fyra år är ingen ovanlig tid. Det är svårt att finna något forskningsområde som i så hög grad berör de samhälleliga problemen och den politiska verkligheten. Jag vill gärna peka på det remissyttrande som LO avgav över en motion vid 1971 års riksdag angående just välfärdsforskning. LO ansåg att det var lämpligt att det tilltänkta utredningsoch metodutvecklingsarbetet leddes av parlamentariker. Därigenom skulle en bättre anknytning ske till riksdagens behov av att kunna styra utformningen av underlaget för samhällsplaneringen, ansåg LO. Det finns dessutom anledning att fästa uppmärksamheten vid den synpunkt som finns i den aktuella forskningsrapporten. Utredaren diskuterar vilka krav som skall ställas på denna forskning och på den forskningsorganisation som är den lämpliga och pekar på tre olika kriterier. Ett av dessa kriterier är förtroende för verksamheten, och utredaren säger att det är mycket angeläget att allmänheten får stort förtroende för verksamheten redan från början. En stor del av kunskapen skall ju samlas in genom intervjuundersökningar, och det är inte minst av den anledningen ytterligt angeläget att det finns ett förtroende hos politiska partier, hos myndigheter och hos allmänheten. Integritetsfrågorna är också väsentliga. Det finns alltså, menar vi, skäl för att vi får en beredning med den föreslagna sammansättningen som rådgivande organ till forskningen redan från starten.

Herr talman! Jag skulle bara vilja tillägga att bl.a. den gröna vågen har visat att folk inte endast ser på ekonomiska tillgångar och förmåner utan fäster sig vid andra värden. Och det är ju viktigt att vi som politiker — ja, samhället i dess helhet — får reda på mer om vad det är för grundläggande orsaker bakom detta.
Herr talman! Till herr Richardson vill jag endast säga att det verkar som om han tror att det blir en riktig inriktning av den här verksamheten vid institutet för social forskning bara därför att man sätter dit politiker, parlamentariker. Jag drar den slutsatsen att herr Richardson på något sätt måste misstro den grupp av representanter som nu sitter i institutets styrelse och ledning och har att se på institutets verksamhet. Jag tycker det är litet förunderligt, för att nu uttrycka sig milt, när jag läst upp listan över de organ och organisationer som är representerade i institutets styrelse, Herr Richardson sade dessutom att allmänheten behöver ha ett stort förtroende för det här organet. Det är inte nödvändigt att jag läser upp listan igen, men där finns ju de tre stora löntagarorganisationerna LO, TCO och SACO liksom Arbetsgivareföreningen. Organisationssverige är alltså mycket väl företrätt i den här styrelsen, och det borde väl ändå, med de breda kontaktytor som dessa organisationer har mot folket, vara en garanti för att allmänheten får förtroende för verksamheten. Sedan kan man alltid fråga sig hur långt man skall gå i sådana här sammanhang för att den breda allmänheten skall få förtroende i alla detaljer när det gäller sådana saker som intervjuundersökningar, som herr Richardson här tog upp. När man kommer ner på intervjuundersökningarnas detaljeringsnivå kan det väl hända att det blir besvärligt hur man än sammansätter styrelsen, men nog tycker jag att denna styrelse och ledning bör ha allmänhetens förtroende, med den sammansättning som den har. Slutligen vill jag upprepa — och jag tycker det är egendomligt att herr Richardson förbiser det — att när man vid behandlingen här i riksdagen får rapporten om institutets utveckling kan man ju se vad som har uträttats. Då kan man också ta ställning till hur man vill ha institutet inriktat. Det tycker jag borde vara en bra grund även för oppositionspolitiker att agera utifrån.
Herr talman! Ja, herr Gustafsson i Barkarby, jag tror det finns bättre garantier för en riktig inriktning av välfärdsforskningen om det i det beredande organet finns representanter för de olika politiska partierna. Det är inte bara jag som tycker det, utan det gör också den enmansutredare i inrikesdepartementet som har skrivit denna forskningsrapport. Och det tycker också LO, enligt det remissyttrande som avlämnades 1971.

Herr talman! I min reservation har jag krävt förbud mot hyggesplogning i renskötselområdena, och jag har i korthet redogjort för de uppgifter jag haft om hyggesplogningen från skogsvårdssynpunkt. Med skogsvård menar man ju i dagligt tal alla åtgärder som kan främja virkesproduktionen. Att skogen också har betydelse i många andra hänseenden förefaller det närmast vara en oförskämdhet att dra in i diskussionen. Om man nu väljer detta vanliga inskränkta betraktelsesätt och bortser från alla andra värden som skogen har, kan man tydligen påstå att hyggesplogningen har åtminstone en positiv verkan — en mycket god föryngringseffekt — om den används på lämplig mark. Nyplanterad skog växer där betydligt bättre de första åren. Men resultatet på längre sikt vet man inte mycket om, så långt jag har kunnat finna. Jag tycker verkligen att situationen är olustig. Den är olustig inte minst därför att ingen, allra minst jag själv, vill stoppa en utveckling som kan vara positiv. Det är självklart att ingen motsätter sig dränering av sumpmarker, om det nu är detta som hyggesplogningen används för. Jag använder medvetet beteckningen plogning i stället för plöjning. Här förfar man ju ungefär som vid snöplogning: man skjuter undan humuslagret i stället för att vända torvorna som man gör vid plöjning. Domänverket har enligt utskottsmajoritetens skrivning ett mycket starkt argument, nämligen att ett totalt förbud mot hyggesplogning skulle begränsa de produktiva skogsmarkerna så mycket att sysselsättningen i statens skogar skulle minskas med 200 å 300 årsarbetare. Jag tror det finns anledning att vara mycket kritisk till den uppgiften. Den avser troligen den tidpunkt långt i framtiden när skogen blivit mogen för avverkning. Det förutsätts också att resultatet av hyggesplogningen blir det avsedda och vidare att man inte tar med de negativa verkningarna i kalkylen. Dessa begränsar sig inte till renskötselområdena, där stora kalhyggen, hyggesbränningar, hyggesplogningar och giftbesprutning åstadkommit betydande inskränkningar i vinterbetesmarkerna. Men eftersom de negativa verkningarna för rennäringen varit de mest påtagliga, har jag i reservationen nöjt mig med att kräva förbud mot hyggesplogning där. Jag nöjer mig med detta nu och yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! I motionen 1430 har jag och herr Stålhammar fäst riksdagens uppmärksamhet på de olägenheter hyggesplogningen åsamkar rennäringen. Första gången aktualiserade jag frågan i en interpellationsdebatt med jordbruksministern den 21 november förra året. Jag kunde bl.a. genom brevcitat bevisa att hyggesplogning förekommit inom vinterbetesområden för vissa fjällsamebyar. Statsrådet uttalade sig mycket klart för att markberedning inte får bedrivas så att den skadar rennäringen. Eftersom hyggesplogningen bevisats medföra en radikal förändring av markförhållandena, nödgas man se mycket allvarligt på de följder som uppstår för andra intressenter än skogsnäringen inom berörda områden. Hyggesplogningen är i första hand aktuell på fuktiga marker med tjock råhumus. Dessa markområden räknas visserligen inte till de förstklassiga renbetesmarkerna, men kan i stället genom markberedningen ha gjorts oframkomliga för renarna. Metoden är också tillåten på torra marker med extremt svåra lokalklimatiska förhållanden, där hyggesplogning ur skogsbrukets synpunkt kan anses vara enda medlet att öka marktemperaturen och förbättra boniteten. Sådana områden är samtidigt vanliga vinterbetesmarker inom renskötseln. Vare sig det rör sig om fuktiga marker eller om torra synes markberedning av det här slaget vara till förfång för rennäringen. Ännu har inga egentliga undersökningar gjorts angående vilken eventuell inverkan på renstammens minskning markberedning av det här slaget medfört. Men man kan inte utesluta att den haft en negativ inverkan. Det är under sådana förhållanden jag kommit till den slutsatsen att man inte kan vara nog restriktiv i det här avseendet intill dess att man utvecklat bättre anpassade metoder för markberedningen. Enligt min bedömning har utskottet behandlat vår motion liksom övriga motioner i samma syfte mycket formellt. Utskottet bekräftar möjligheterna till prövning inför allmän domstol, även om utskottet synes föredra det samrådsförfarande som uppges förekomma i hithörande frågor. Avgörande för utskottets ställningstagande till motionerna synes vara att det vid beredningen framkommit att den mark som främst blir föremål för hyggesplogning inte sammanfaller med de områden som är av särskilt intresse som vinterbete för renar. Mot bakgrund av de uppgifter jag har till mitt förfogande framstår utskottets skrivning som en förenkling av de faktiska förhållandena. För min uppfattning talar också vad som anförs i den reservation som är fogad till betänkandet. Den mening som företrädare för naturvårdsverket och lantbruksstyrelsen uttalat synes ha gjorts vid föredragning inför utskottet. Vad lantbruksstyrelsens talesman enligt reservationen anfört stämmer helt med vad jag har läst i en ännu inte publicerad uppsats av en forskare. En expert inom ett av våra större skogsbolag bekräftade också, vid ett samtal som vi haft, det helt olämpliga i att använda metoden med hyggesplogning på steniga marker. Förutom att sådana områden blir förfulade för all framtid blir de svåra eller kanske omöjliga att forcera för renarna samtidigt som betesförhållandena blir spolierade. Herr talman! Jag vill med det anförda yrka bifall till den reservation som är fogad till jordbruksutskottets betänkande nr 10.

Herr talman! I det här betänkandet från jordbruksutskottet har vi, såsom redan har antytts, haft fyra motioner att behandla, vilka alla tar upp frågan om förbud mot hyggesplogningar. Som kammarens ledamöter kanske också uppmärksammat har praktiskt taget samtliga ledamöter i utskottet — alla så när som herr Takman — kunnat enas om det yttrande som föreligger i betänkandet. Utskottet har i samband med behandlingen av motionerna kallat företrädare för domänverket, lantbruksstyrelsen, skogsstyrelsen, statens naturvårdsverk och Svenska samernas riksförbund, som var för sig har fått ge sina synpunkter på denna fråga. Sedan de framfört sina synpunkter har utskottsmajoriteten också enats om det föreliggande betänkandet. Det var endast samernas representant, advokat Gramér, som inte hade exakt samma mening, och det är på hans uppfattning som reservationen är grundad. Enligt vad företrädarna för domänverket och skogsstyrelsen anser är hyggesplogning en markberedningsmetod som på vissa marktyper är nödvändig, om återväxt skall erhållas inom rimlig tid efter en avverkning. Den metoden kommer — som här kanske redan har nämnts — till användning i huvudsak på marker som är fuktiga och svårföryngrade, där renlav i princip inte förekommer. Det är, som herr Takman nämnde också så, att om ett förbud mot hyggesplogning skulle beslutas, kan det komma att innebära att sysselsättningen i statens skogar minskas med 200-300 årsarbetare, samtidigt som förbudet kommer att begränsa de arealer där skogsbruk kan bedrivas. Den erfarenhet man har i Sverige av denna metod för markberedning är, säger dessa representanter, god, även om det är en kort tid som denna metod har tillämpats. Det pågår ständigt forskning i olika former för markberedning inom skogsbruket; framför allt sker detta vid skogshögskolan. Hyggenas inverkan på renbetet utreds inom växtbiologiska institutionen vid Uppsala universitet. Som herr Sellgren nämnde, upplyste jordbruksministern i ett interpellationssvar i höstas om att en arbetsgrupp har utrett verkningarna av kalhyggena, effekterna av olika former av markberedning osv. Resultatet från denna arbetsgrupp kommer möjligen att läggas fram under detta år eller i början på nästa år. Utskottsmajoriteten anser inte att hyggesplogningen står i strid med rennäringslagen. Men är det så kan frågan, som här också har sagts, föras inför allmän domstol. Som utskottet framhåller bör tvistefrågor i sådana avseenden dock i första hand lösas i samförstånd mellan berörda parter och i samråd mellan representanter för samerna och skogsbruket. Den av lantbruksstyrelsen tillsatta arbetsgruppen bör också vara med vid sådana samråd. Utskottet förutsätter alltså att det samråd som redan finns kommer att utvecklas vidare. Herr talman! Vid behandlingen av denna fråga har framkommit att den mark som synes vara aktuell för hyggesplogning i regel inte sammanfaller med de områden som är av särskild betydelse för vinterbete för renar.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

Herr talman! Jag har redan tagit upp den där uppgiften om 200 å 300 årsarbetare som jag finner vara väldigt dubiös. Herr Mossberger talade om vilka som var av annan mening inför utskottet. Det var inte bara Svenska samernas riksförbund utan också naturvårdsverket och lantbruksstyrelsen, som herr Sellgren nämnde. Naturvårdsverket betonade att de plogade områdena i stort sett går förlorade från rekreationssynpunkt, i varje fall för mycket lång tid framöver. Lantbruksstyrelsens talesman framhöll att i praktiskt taget hela renskötselområdet är vinterbetet styrande. Om vinterbetet skadas måste renstammen decimeras. Men även hyggesplogning i områden som inte utgör vinterbetesmarker äventyrar rennäringen. Det krävs att man har sammanhängande vinteroch sommarbetesområden. Man måste också ta hänsyn till alla ingrepp som gjorts tidigare. Om hyggesplogning sker utan samråd med samerna i området står den i klar strid mot rennäringslagen — det var den uppgift som vi fick av lantbruksstyrelsens talesman. Det hör också till saken att vissa samebyar har drabbats särskilt hårt. Inom Gällivare revir t.ex. har 3 100 hektar plogats och 860 hektar har harvats, enligt uppgifter som vi har fått från Svenska samernas riksförbund. Av dessa marker är två tredjedelar vinterbetesmark. Hyggesplogningen kan alltså ha mycket stor negativ betydelse för samerna. Den kan också ha mycket stor negativ betydelse från rekreationssynpunkt och från andra synpunkter, om man plogar områden som över huvud taget är användbara och inte är sumpmarker.

Herr talman! Jag vill passa på detta tillfälle att dra en parallell mellan två markberedningsmetoder, nämligen hyggesbränningen och hyggesplöjningen, eftersom jag i mitt civila arbete sysslar med dessa saker. Jag vill först slå fast att jag för min del föredrar hyggesplöjning framför den tidigare hyggesbränningen. Det var en tid modernt inom skogsbruket att bränna hyggena och därigenom förbereda marken för återväxtåtgärder genom sådd eller plantering. Den här metoden kritiserades mycket kraftigt av våra djurvänner — jägare m.fl. Detta skedde med all rätt med tanke på vår fauna. I regel utfördes hyggesbränningen på försommaren då luftfuktigheten var låg — marken var då torr liksom hyggesavfallet och annat ris. Bränningen gjorde då större effekt när det gällde att bryta ned det tjocka humustäcket. Härigenom skulle både frö och plantor kunna gro och växa bättre. Då bränningen utfördes på försommaren förstördes fågelbon, och tusentals småfåglar och annan skogsfågel liksom harungar och andra smådjur fick sätta livet till. Det gjordes en hel del för att skydda djurlivet, men detta var inte tillräckligt. Under regniga somrar gick det inte att bränna hyggena, och ibland fick hyggen sparas inte bara ett utan flera år. Därigenom försenades återväxtåtgärderna. Nu har hyggesplöjningen blivit på modet som markberedningsåtgärd — det är ju markberedning det här är fråga om. Men även plöjningen har på en del håll gått till överdrift — det vill jag passa på att säga vid det här tillfället. Jag tror emellertid att man till slut skall finna en modell som bättre passar såväl skogsnäringen och rennäringen som fritidsintressena m.m. Hyggesplöjningens fördel är att den kan utföras under hela året — den är inte beroende av väderleken. Den är även bättre för djurlivet. Plöjning förekommer framför allt där det finns tjocka humuslager. Det är väl riktigt att man tar bort det tjocka humuslagret för att därigenom förbereda marken för en snabbare föryngring. Om man jämför temperaturen i humuslagret med temperaturen efter plöjningen i mineraljorden — det är den vi vill ha fram och plantera i — kan man finna skillnader på 8 grader. Vi förstår då hur svårt det måste vara för plantorna att växa i det tjocka humustäcket. Det finns personer som helt förkastar hyggesplöjningen. Jag kan emellertid nämna ett exempel som visar att plöjningen, om den utförs riktigt, är till nytta för skogsvården. Vi hade satt ut plantor på ett ställe där vi hade hyggesplöjt och på ett ställe intill där det var oplöjt. Det var en väsentlig skillnad i tillväxten på dessa båda områden. Man eftersträvar nu mindre plöjningsdjup än tidigare. Tidigare hade man 4—5 decimeters plöjningsdjup och kanske ännu djupare. Man skall nu försöka minska det djupet. Det sker på så sätt att man mäter djupet på humustäcket på hygget och modifierar plöjningsdjupet därefter. De diken som uppstår vid plöjningen kommer på det viset att ganska snart gro igen. Det finns redan bevis härpå. Sedan skall man naturligtvis inte i tid och otid plöja vilket hygge som helst. Jag tror det är riktigt att lämna de områden som det talas om, framför allt när det gäller renbetet. Jag är inte emot kritik. Den tycker jag skall vara fri vid alla tillfällen. Vi vet att om kritik framförs vidtas också åtgärder. Men kritiken får inte bli ensidig på något område utan skall naturligtvis vara berättigad. Jag är övertygad om, herr talman, att vi här som på många andra områden i samförstånd skall kunna lösa problemen. Framför allt tänker jag då på rennäringen. Men eftersom herr Mossberger har talat om att man är på väg att klara upp denna fråga, tycker jag att vi inte skall förhasta oss. Vi bör vänta. Därför har jag faktiskt inget annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag har tillsammans med herr Carlsson i Vikmanshyttan väckt en motion av ungefär samma art som dem vi tidigare talat om, vari vi yrkar på förbud mot hyggesplöjning inom renskötselområdena.

Då har det varit för sent. Vi tyckte följaktligen att det fanns all anledning att ta upp ett resonemang kring dessa frågor.

Tvärtom ägnade vi ordentligt med tid åt att sätta oss in i dessa frågor. Framför allt tillkallades representanter för samerna och representanter för dem som utfört skogsvårdsinsatserna på enskilda, domänverkets och bolagens skogar. Vid dessa genomgångar, som jag tror var välbehövliga både för oss och för dem som sysslat med detta, kom man fram till att detta sätt att behandla skogsmark kan vara befogat på vissa områden. Mot den bakgrunden tyckte jag att det inte fanns någon anledning att avge någon reservation. Vi fick ett rätt entydigt besked från de olika representanterna om att de inte hade vare sig intresse av eller lust för att utföra hyggesplöjningar på de marker, beträffande vilka hyggesplöjning ifrågasatts i de väckta motionerna. Vi har väl anledning att avvakta utvecklingen. Skulle det bli hyggesplöjning inom renskötselområdena, vilket har skett i något enstaka fall, så finns det all anledning att komma tillbaka antingen från samernas sida i form av en rättegång eller också från vår sida i form av ytterligare initiativ i riksdagen. Det finns anledning att peka på att den nya rennäringslag som antogs för ett eller två år sedan egentligen inte har hunnit börja fungera på det sätt som är avsett. När man kommer i gång med de ömsesidiga resonemang som det i ett sådant här fall finns behov av och när man inom de olika samebyarna fått ordning på den organisation som skall finnas enligt rennäringslagen, så tror jag att vi kan slippa ifrån sådana här misshälligheter. Med detta som bakgrund ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag har bara en enda invändning mot vad herr Johansson i Holmgården sade. Han nämnde att jag hade uttalat att utskottet behandlat frågan formellt och på ett slentrianmässigt sätt. Jag protesterar mot påståendet att jag skulle ha använt ordet slentrianmässigt. Det är stor skillnad mellan att frågan behandlats slentrianmässigt och att den är behandlad formellt. Herr Johansson var inte främmande för att verkningarna i långa stycken kan vara okända när det gäller hyggesplogning på de marker jag talade om. I en interpellationsdebatt med statsrådet i november förra året åberopade jag ett par forskare som är av samma mening. Jag har sedan fått bekräftelse på att de uppgifter jag då anförde var riktiga. Där sammanfaller herr Johanssons mening med min. Han har tydligen fått sådana uppgifter i samband med föredragningen i utskottet. Vi är alltså helt eniga om att här finns det en hel del okända faktorer. Det är när vi tar ställning till frågorna som vi kommer till olika ståndpunkter. Jag har kommit fram till att det rör sig om så små områden att vi har råd att avvara dem till fördel för rennäringen som är så känslig i det här sammanhanget. Det är inte bara frågan om att ta bort renbetesområden utan också att göra vissa områden svårframkomliga för renarna. Som jag sade i mitt förra anförande har jag brevcitat som bekräftar att hyggesplöjning har förekommit inom renbetesområden för vissa fjällsamebyar.
Herr talman! Låt mig i sanningens namn säga några ord med anledning av vad som yttrats om de dåliga erfarenheterna och att man inte vet någonting om verkningarna. I Finland är den här metoden ändå prövad betydligt längre än i vårt land. På vissa marker har där uppnåtts positiva resultat. Det är detta jag har velat understryka.
Herr talman! Jag kan väl säga att förr utfördes bränning på de låglänta och torra områdena, och det var absolut förkastligt. Nu har det på vissa ställen utförts plöjning på sådana områden, men man har gått ifrån också detta. Jag vet inte om den plöjningen gjordes som prov eller om det var ett missgrepp, men nu har man lämnat dessa marker, Framför allt är det tjocka humusmarker som skall bli föremål för hyggesplöjning, och det är nog rätt och riktigt. Missgrepp kan alla göra, och det har gjorts missgrepp, men de skall väl kunna rättas till.
Herr talman! Jag vill bara anmäla att jag inte på något vis är övertygad om att man kan jämföra svenska och finska förhållanden med varandra. Här rör det sig framför allt om skilda höjdnivåer, vilka betyder mycket i detta sammanhang.

Herr talman! Jag har begärt ordet i denna fråga för att kommentera ett par punkter. Beträffande hyggesplöjningar vill jag först säga att dessa tyvärr inte sker på rätt sätt alla gånger. Efter anmodan av jaktvårdsinnehavare och invånare i Särna inom Älvdalens nya storkommun hade jag i höstas tillfälle att bese områden, där domänverket hade gått fram över mycket stora ytor med just den här formen av plöjning. Det ”månlandskap” som man där faktiskt hade skapat gjorde ett beklämmande intryck. Detta kunde inte vara tilltalande vare sig för människor eller djur. Genom den insats som gjorts i ett försök att ändra naturen för att främja skogsbruket fruktar jag att man riskerar åstadkomma skador, om vilka vi i dag vet ganska litet. Här är det inte minst fråga om erosionsskador i samband med snabb snösmältning osv. Efter att ha upplevt detta frågar man sig, om det kan vara en riktig metod att gå fram på sätt som skett. I det här fallet rörde det sig dock om några hundra hektar. Jag kan instämma med herr Wikner, när han säger att det är möjligt att denna metod är gångbar, om den utförs riktigt. Men när så icke har skett efterlämnar det skrämmande spår i naturen. Jag har sett områden där denna plöjning utförts och där man åstadkommit ett stenlandskap efteråt. På torra, stenbundna marker blir stenen kvar i ytan, under det att grus och mjälalager delvis rinner bort. Efter en sådan insats kan man fråga sig om tillvägagångssättet varit det rätta. Jag vill på denna punkt göra en allmän reflexion. Om man skall använda ett sådant markberedningssystem som plöjning, måste detta ske med omdöme, omtanke och med vaksamhet över de förutsättningar, som finns på de marker man ämnar gå in. Jordbruksutskottet säger, att den motion herr Johansson i Holmgården och jag väckt tillsammans har lett till, att man har haft överläggningar med berörda parter. Man uttrycker förhoppningar om samförstånd i den här frågan, inte minst när det gäller samerna och möjligheterna för dem att utnyttja sina vinterbetesmarker. När domänverket bedriver sitt skogsbruk och går fram med sina avverkningar, glömmer man lätt den lilla minoriteten som samerna utgör. Det blir lätt den bedömningen att det inte har så stor betydelse, om man vidtager den ena eller andra åtgärden när det gäller renskötseln. Jag har deltagit i några landsmöten med samerna. En av de stora frågor, som kommit igen år efter år, är hur den moderna skogsvården med sina kalhyggen kommer i konflikt med rennäringen på många sätt, inte minst när man kommer ner till vinterbeteslandet. Där har man haft renhjorden samlad i ett skogsbestånd. När man finner att det tidigare skogsbeståndet ersatts av ett kalhygge, uppstår genast bekymmer för att kunna hålla ihop renhjorden. Går man sedan fram med ytterligare insatser, uppstår än större svårigheter och problem för rennäringen. Jag har, herr talman, en känsla av att den lilla gruppen har mycket svårt för att kunna hävda sina intressen i dessa sammanhang. Renägarna, samerna, är medvetna om denna situation och medvetna om att man måste finna vägar till ett samarbete, och de är positiva till det samarbetet. Den reservation som herr Takman har anmält här står icke i motsatsförhållande till jordbruksutskottets majoritet, enär den mycket starkt stryker under behovet som finns att hävda den lilla gruppens möjligheter till utkomst och till att få sin ställning beaktad. Från dessa utgångspunkter, herr talman, menar jag att ett bifall till herr Takmans reservation ytterligare stryker under det angelägna i att man får ett samarbete där också samerna har en möjlighet att göra sig hörda. Jag ansluter mig alltså, herr talman, till reservationen.
Herr talman! Herr Carlsson i Vikmanshyttan säger att hyggesplöjningen inte sker på rätt sätt alla gånger. Det har jag också intygat och inte bara då det gäller den här saken, utan på alla andra områden. Sedan nämnde han att han är rädd för erosionsskador på grund av snösmältning. Man plöjer inte i lutningens riktning utan vinkelrätt emot lutningen.

En plöjning i lutningens riktning kan tillämpas någon gång när man har försumpningar och inte alltför branta sluttningar. Då är det samtidigt till för att dränera, men det är undantagsfall.
Herr talman! Jag vet inte var de herrar som nu vill hjälpa till att företräda reservationen har fått sina uppgifter ifrån. Som jag nyss sade har vi i utskottet haft företrädare från samtliga parter, och all vederbörlig hänsyn har tagits till de synpunkter som de förde fram. Om det nu är så att herr Takmans reservation understryker vad utskottet har anfört må det ju vara så hänt, men då är det väl ganska onödigt med en reservation. Den markberedning som nu pågår och har pågått en liten tid är ganska ny, och det är klart att misstag kanske har kunnat begås. Enligt vad domänstyrelsen och skogsstyrelsen sagt vid uppvaktning hos oss gäller det i huvudsak marker som är försumpade och som man måste göra någonting åt i markberedningshänseende för att få en återväxt på dem. Det är ju i princip inte meningen att detta skall ske på någon mark som är för renbete. Det kan hända att det ligger en liten renbetesremsa emellan två sådana här områden, som behöver markberedas, och på så sätt har den kommit med i plogningen. I annat fall är detta inte meningen. Samråd skall ske emellan parterna, detta är klart sagt. Därför finner vi att utskottsbehandlingen är fullt riktig. Jag yrkar fortfarande bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Bara ett par ord till herr Wikner. Ur teoretisk synpunkt har herr Wikner helt rätt. Tyvärr stämmer inte alltid teori och verklighet. Det är den situationen vi har: det finns de risker som jag har nämnt om.

Herr talman! Under en samlad rubrik, som kunde sammanfattas med ordet luftvård, behandlas avgasreningsnormer för bilar, gas som motorbränsle, utvecklingsarbete på nya motortyper och trafikplanering — skilda företeelser som dock har det gemensamt att de ryms inom trafikområdet. Kanske kan det sägas att jordbruksutskottets betänkande handlar om bilen som miljöproblem. I dag ser vi från miljösynpunkt med viss kritik på bilen. Vi har inte lyckats anpassa den till oss människor och vår miljö. Bilen fäste vi en gång stora förhoppningar vid — den skulle ge oss en bättre framtid. Nu ser vi ibland kritiskt på den och de följdverkningar den har. Men felet är vårt. Vi har varken styrt tekniken i rätt riktning eller tillräckligt hårt. Reservationen och motionen visar på några vägar för att tillvarata det positiva hos bilen och minska eller på längre sikt söka eliminera de negativa faktorerna. Tveksamt och sent har olika myndigheter, både statliga och kommunala, insett farorna men också möjligheterna att driva utvecklingen in på andra, bättre och miljövänligare banor. I många avseenden ligger vi långt efter andra länder. Bilar drivna med annat bränsle än bensin eller dieselolja rullar i många länder. I Danmark finns 15 000 gasdrivna bilar, i Japan över 300 000. Eldrivna fordon förekommer i många länder. Bilar drivna med gas eller elektricitet lämnar inte ifrån sig olika slag av kväveoxider. Ett annat sätt att komma åt avgaserna är att påskynda utvecklingen av nya motorer. Sådant arbete pågår i många länder. I vårt land sker — sedan Tjorvenprojektet gick över styr — endast ett mindre arbete på främst stirlingmotorn och gasturbinmotorn. Vi anser att detta utvecklingsarbete måste intensifieras. USA, bilens hemland, har infört skärpta regler för utsläpp av bilavgaser. Nu har också vi beslutat om sådana normer. Men vi ligger långt efter USA. Det finns egentligen inga skäl att Sverige skall släpa efter. De företag som vill sälja sina bilar på den amerikanska marknaden måste ta fram bilar som motsvarar USA:s krav. Varför inte ställa de kraven i Sverige? Våra luftföroreningar är i stort sett lika svåra som USA:s. Här är en viktig miljöfråga som regeringen förhalat. De människor som främst drabbas av luftföroreningar från motorfordon är de som bor i storstäderna. Ett sätt att angripa det problemet är en bättre trafikplanering. Visserligen rör vi oss då inom områden där vi snuddar vid kommunernas planmonopol, men den ökade stadsbilismen är ett hot mot hälsa och miljö. Den situationen motiverar ytterligare åtgärder. Bilen kommer vi att få behålla. Den innebär mycket positivt. Bilens negativa verkningar skall vi göra oss av med. Men då fordras det att vi på alla tänkbara sätt söker styra bilens tekniska utveckling mot ur miljösynpunkt bättre lösningar. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Som redan sagts har det vid jordbruksutskottets betänkande nr 12 fogats en reservation, som i huvudsak ansluter till motionen 336 från folkpartiet om åtgärder mot luftföroreningar från motorfordon. I den motion som reservanterna anslutit sig till finns flera yrkanden. Motionärerna vill bl.a. ha en utredning om förutsättningarna för utnyttjande av gas som motorbränsle. De vill att utvecklingsarbetet på nya motortyper, t.ex. elmotorer och hybridmotorer, skall intensifieras och vidare att ytterligare åtgärder vidtas för att stimulera en trafikplanering, som tar större hänsyn till miljörisker i form av avgasutsläpp m.m. Vad först gäller frågan om avgasreningsnormerna vill utskottsmajoriteten erinra om att motsvarande spörsmål vid flera tillfällen har prövats av riksdagen, senast under fjolåret. Avgasreglerna skärptes för personbilar i oktober 1972. Dessa regler gäller fr.o.m. 1976 års bilmodeller och beräknas minska avgasutsläppen med ca 65 procent för koloxid, ca 70 procent för kolväten och ca 45 procent för kväveoxider. Den arbetsgrupp som funnits inom kommunikationsdepartementet har arbetat med förslag till etappvis skärpta regler. Dessa regler anslöt sig till normer som antagits i USA, men de ansågs då inte lämpligen kunna införas i Sverige enligt det tidsschema som gällde för USA. Problemet med avgasrening är i hög grad av internationell art. Från svensk sida görs också försök att lösa frågan i samarbete med andra västeuropeiska stater. Där har förevarit långt gående överläggningar, men tyvärr gav de inte någon gemensam lösning. Sverige vidtog därför egna åtgärder för att minska föroreningarna från bilar, men frågan är om man kan komma mycket längre utan att avvakta det internationella arbetet. Den här frågan följs noga av bl.a. naturvårdsverket, som har lagt fram ett förslag till kontrollsystem för övervakning av gällande regler, så att de verkligen följs. Förslaget är för närvarande under remissbehandling. Frågan om förutsättningarna att använda gas som motorbränsle behandlades av den s.k. bilavgasgruppen. Den ansåg att gas inte i någon större utsträckning skulle kunna användas. Det återstår ännu bl.a. tekniska problem innan den frågan är löst, och dessutom är gasförsörjningen åtminstone tills vidare osäker. Gruppen bedömde också kostnaderna som alltför stora i förhållande till en bibehållen bensindrift. Även frågan om utvecklingsarbetet på nya motortyper har behandlats av den s.k. bilavgasgruppen. Där pågår ett ständigt utvecklingsarbete inom bilindustrin, framför allt för att få fram tekniska lösningar som är gynnsamma för miljön. Staten tillskjuter också för närvarande rätt stora belopp i utvecklingsarbetet på s.k. stirlingmotorer. Detta utvecklingsarbete sker i samarbete med Kockums, förenade fabriksverken och Husqvarna. Även beträffande elbilar sker ett visst utvecklingsarbete genom Vattenfall och AGA-Tudor. Här kan man väl våga säga, att om vi vill acceptera en prestandaminskning så är det kanske redan nu tekniskt möjligt att använda elbilar. Vad till sist gäller trafikplaneringen så faller den under planverkets ordinarie planeringsarbete. En del enskilda kommuner har redan gjort vissa insatser i det syfte som motionärerna och reservanterna har angett. Detta kan vi titta närmare på både här i Stockholm och i Göteborg. Planverket utarbetar anvisningar för trafikplanering, varvid bl.a. miljöaspekterna skall beaktas. Svenska vägföreningen har helt nyligen avgivit en rapport om en undersökning som gjorts rörande trafiksaneringen i tätorter. En särskild kommitté har också tillkallats för utredning om kollektiv trafik i tätorter. De problem som har tagits upp i motionen och reservationen är således redan under uppmärksamhet. Då även övriga spörsmål har tagits i beaktande, har utskottsmajoriteten ansett att reservationen därmed inte bör föranleda någon åtgärd. Jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Att sova ostört är en lyx i storstaden. Så drastiskt tecknade Dagens Nyheter för drygt en månad sedan situationen i Stockholm. En mycket stor grupp människor, främst de som bor i tätorterna, störs av buller. Relativt få klagar. I Stockholm får hälsovårdsnämnden endast mellan 500 och 600 klagomål på ett år. Folk tiger och lider. Lider gör man verkligen. Många undersökningar från olika länder pekar mot sådana resultat. Allvarligast är kanske trafikbullret. Tung trafik som bullrar dygnet runt är mer irriterande och mer farlig än individen ofta själv upplever den. I en folkpartimotion som handlar om åtgärder mot buller har vi avstått från några yrkanden när det gäller trafikbuller. Vi hoppas i stället på konkreta förslag från trafikbullerutredningen, och vi förväntar oss att utredningen kommer fram i år. Vi har i stället koncentrerat oss kring bullret från byggarbetsplatser. Här finns två grupper som är särskilt utsatta: dels byggnadsarbetarna som ofta tvingas arbeta nära bullret under långa arbetspass, dels de som bor runt omkring arbetsplatsen. Arbetsmiljöutredningen berör självfallet byggnadsarbetarnas förhållanden, men i övrigt är inte detta bullerproblem täckt av någon utredning. Det är ibland långt mellan vision och verklighet. I somras hade vi FN:s miljökonferens i Stockholm. På svenskt förslag — märk svenskt förslag, dvs. den svenska regeringen stod bakom förslaget — antogs en resolution om internationella normer för bulleremissioner från vägfordon och arbetsredskap. Nu föreslår vi motionärer att provisoriska bullernormer skall införas för att begränsa bullret från byggarbetsplatser. Förslag till sådana normer finns i en rapport från byggforskningen, Byggbuller som samhällsproblem. Men vad händer? Jo, utskottsmajoriteten går emot förslaget. Man kan alltså anta en resolution i högtidliga sammanhang, men föra ut den i verkligheten vill man inte vara med om. Hur långt kan det bli mellan vision och verklighet? Redan 1971 uttalade sig riksdagen för en samlad prövning av hela bullerproblematiken. Någon sådan har vi ännu inte fått. Uppenbarligen är regeringen ointresserad. Det finns i dag tekniska möjligheter att begränsa bullret från byggarbetsplatser. Riksdagen har då all anledning att begära de i motionen föreslagna åtgärderna. Buller är farligt. Buller måste bekämpas. Därför yrkar jag bifall till reservationen.

Herr talman! Det pågår två utredningar på bullerområdet — trafikbullerutredningen och arbetsmiljöutredningen. Båda har för avsikt att lägga fram sina betänkanden under innevarande år, och man får då ett samlat material när det gäller att bedöma de frågor motionärerna fört fram. Utskottet har på grund härav inte velat vidta några åtgärder, och med hänvisning till den motivering som utskottet anfört och det stora antalet ärenden på dagordningen, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har under en följd av år väckt motioner som syftat till ett förstatligande av vissa delar av byggnadsmaterialindustrin. Det har främst gällt den tunga sektorn, cement, lättbetong och tegel, som måste anses utgöra den strategiska basen för byggandet. Av de uppräknade materialen behärskas cement och 49 lättbetong helt av två kapitalgrupper, som har delat upp marknaden sinsemellan. Beträffande tegelindustrin är bilden något mer splittrad, och där görs även kooperativa insatser som måste anses ha en viss prissänkande inverkan. I tidigare motioner har vi pekat på den dominerande ställning som byggnadsmaterialindustrin intar i samhällsekonomin. Vi har ansett att det är ett vitalt intresse för folket och hyresbetalarna att bryta denna industrisektor ur storfinansens intressesfär. Vi har också visat på att det inte finns någon priskonkurrens mellan olika tillverkare av cement och lättbetong. En översikt som statens prisoch kartellnämnd har gjort 1970 visar med all önskvärd tydlighet sanningshalten i det påståendet. Två stora koncerner, Cementa och Gullhögens bruk, bestämmer efter marknadsuppdelning och utan inbördes priskonkurrens vad viktiga basmaterial skall kosta. Allra tydligast har det kommit till uttryck beträffande standardiserade produkter som cement och lättbetong. Hyresbetalarna har bittert fått erfara följderna av detta duopol. Man kan också utläsa det på cementprisets utveckling. Tidigare var det en måttlig takt i prisstegringarna, men från januari 1969 till november 1971 steg priserna med 22,4 procent. Det skall beaktas att cement är en råprocessvara som framställs i högautomatiserade anläggningar. Lönekostnadsökningar kan endast marginellt påverka cementpriset. Man frågar sig var den kontroll finns som det talas om i näringsutskottets betänkande. Där sägs att det görs en kontinuerlig kontroll av representanter för finans-, handels-, inrikes-, civiloch industridepartementen, som bevakar prisutvecklingen. Men under den här tidsperioden sades ingenting. En långt driven teknisk rationaliseringsprocess har inte lett till att byggnadsmaterialens andel av de totala byggnadskostnaderna sjunkit på samma sätt som t.ex. byggnadsarbetarlönernas. Från tillverkarnas sida — alltså tillverkarna av cement och lättbetong — har medgivits att de inte sinsemellan har någon priskonkurrens. De hänvisar i stället till att de driver en konkurrens med nya produkter. De menar t.ex. att cementpriset — där inte någon inbördes priskonkurrens förekommer — konkurrerar med priserna på stål. Även näringsutskottet har i tidigare betänkanden pekat på detta förhållande och godtagit det som materialfabrikanterna säger, nämligen att man konkurrerar med produkter i stället för priser. Efter att ha erkänt att någon priskonkurrens inte förekommer menar man att det skett en integration framåt som har gynnat byggnadsmaterialindustrin och konsumenterna. Det man menar med integration framåt är bara att man genom dessa höga monopolpriser har kunnat utveckla nya produkter med de vinster som uppstått. Man har också, eftersom man inte varit utsatt för någon avgörande konkurrens eller kontroll, kunnat ta överhanden beträffande nya produkter — element, nya typer av skivor, spånplattor osv. Påståendet att man konkurrerar med produkter i stället för med priser måste motsägas. Jag tycker att det i och för sig är lika intelligent som att säga att färg-TV-priserna kan konkurrera med mjölkpriserna. Det är nämligen så att de här produkterna — framför allt cement, men även lättbetong — är s.k. basmaterial. Hur man än utvecklar ett nytt tekniskt byggande måste cement och fabriksbetong användas i byggprocessen. Vidare har de nya byggmaterialen, som skall konkurrera med de gamla och utgöra den priskonkurrerande faktorn, samma tillverkare. Det är alltså samma koncerner som tillverkar de nya materialen och de gamla, och med de gamla menar jag då cement och lättbetong. Ett exempel är expanderad, bränd lera — lös eller gjuten i block — som i modernt byggande i stor utsträckning ersätter lättbetong. Men tillverkarna tillhör den kapitalgrupp som äger lättbetongfabrikerna. Cementa, som är den största cementtillverkaren och även har intressen i lättbetongindustrin, har också gipsskivefabriker. Den främsta konkurrenten till lättbetong på det här området är just gipsskivväggar med isolering emellan. Även isoleringsmaterialet tillverkas av samma kapitalgrupper. Konkurrens från helt andra material på så sätt att betongkonstruktioner byts mot konstruktioner av stål innebär förutom att hyresgästerna drabbas av högre hyror en direkt nationalekonomisk förlust. På stål gäller världsmarknadspriser, vilket innebär att stommaterialet kommer att importeras. Det finns ingen möjlighet för något departement att utöva priskontroll på dessa priser, eftersom de sätts av koloch stålunionen. Vidare ger konventionella betongstommar avsevärt fler arbetstillfällen för byggnadsarbetarna, en faktor som inte är oväsentlig, och dessutom till lägre kostnader än dessa stålstommar. Monopolsituationen på cementmarknaden leder alltså till sämre byggnadssätt med högre kostnader. Cementtillverkarna påstår att en avgörande sänkning av cementpriset inte är möjlig. Det är inte bevisat. Dessutom utgår man då från företagskalkyler med vinstmaximering utan hänsyn till de för samhället negativa konsekvenserna. Ett samhälleligt ägande av byggnadsmaterialindustrin skulle medföra andra avvägningar, varvid man tar hänsyn till folkets och hyresgästernas bästa. Vänsterpartiet kommunisterna har så sent som vid förra årets riksdag ställt förslag om förstatligande av den tunga materialindustrin, den del av byggnadsmaterialindustrin som kan anses helt monopoliserad. Men även när det gäller andra byggnadsmaterial såsom stålprodukter, träfiberplattor, järnhandelsvaror, högisolerande material m.m. råder antingen duopol eller oligopol eller, om det finns flera producenter, kartellavtal både i producentoch i grossistled. Den tidigare refererade studie som gjorts av statens prisoch kartellnämnd betecknar järnoch stålindustrin som en av de mest kartelliserade inom hela den svenska industrin. Detta har också kunnat avläsas i ständiga prishöjningar; ett tiotal årligen hör till vanligheterna. Ett statligt övertagande av byggmaterialproduktionen vore helt i folkets intresse och skulle verksamt kunna bidra till lägre hyror och mindre profiter till storfinansen. Den enda avgörande invändningen mot reservationen är enligt min mening att den inte går tillräckligt långt. Vi anser emellertid att det förslag som framläggs i motionen och som upprepas i reservationen är lämpligt avvägt.

Det bästa sättet för samhället att i bostadskonsumenternas intresse sänka materialkostnadernas del av de totala byggkostnaderna vore att som ett första steg förstatliga giganterna i fråga om tungt byggnadsmaterial — nämligen Cementa och Gullhögens bruk. En sådan åtgärd skulle innebära en begränsning av storfinansens monopol på byggnadsmaterialmarknaden och skapa förutsättningar för ett billigare byggande. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till den reservation som har fogats vid näringsutskottets betänkande.

Herr talman! Jag nämnde att en bevakning uppges ske från statens sida och genom statens försorg, men jag ställde också en fråga i mitt inlägg: Varför har man inte bevakat de kraftiga höjningarna på cementpriset som har skett och som också är konstaterade? Om man säger att det finns en kontroll och att den är effektiv och att allt är bra, då måste man väl också kunna förklara hur man kan tillåta så kraftiga prishöjningar på så kort tid utan att det sägs någonting eller lämnas någon förklaring. Herr Andersson i Storfors sade att samtliga partier utom vänsterpartiet kommunisterna är överens om vad som sägs i utskottsbetänkandet. Det tycker jag inte länder socialdemokratin till heder med tanke på det efterkrigsprogram som den ändå var med och utformade.